Herr talman! Jag har självfallet inte kritiserat att paritetslånen skall betalas tillbaka. Tvärtom. Om det skall bli fråga om god ekonomi, måste de betalas tillbaka. Vad jag har ifrågasatt är hur systemet kommer att verka i en situation då byggnadskostnaderna ligger stilla eller eventuellt sjunker, vilket i och för sig är bra, och då räntorna är högre än vad man tidigare har utgått ifrån och efterfrågan på sina håll kan minska. Hur blir det då med de fastigheter som under senare delen av sin livstid skall lägga på uppskjutna ränteoch amorteringsbelopp och höja sina hyror? Den ekvationen komer inte att gå ihop. Och någon måste betala. Tyvärr är det på det sättet. Man kan inte trolla med knäna i sådana här situationer — om man nu kan göra det i andra. Jag medger att det skulle kunna betraktas som ett visst bostadsfrälse att bo i stora villor, lyxvillor som det alltid brukar heta i debatten. Men samhället har inte skapat och slagit vakt om det frälset. Däremot har samhället skapat den typ av bostadsfrälse som jag kritiserar och som utgör en grov orättvisa och en utmaning mot den nya generationen. Herr Svenning ställde sedan en direkt fråga till mig, om jag vill låta konsumenterna få ökat inflytande på stadsplaneringen. Hela mitt anförande var byggt på att konsumenterna måste ges ett ökat direkt inflytande då det gäller såväl bostäder som miljö. Jag skulle vilja föra den tanken vidare och ta ett exempel. Hur skulle det vara, om kommuner som har stora områden att bebygga utbjöd dessa områden under fri konkurrens till olika företag, som fick räkna ända från botten, och offerera det färdiga projektet med uppgivet pris på bostäder och miljö? Då skulle man få fram ett flertal alternativ som kunde göras till föremål för en öppen debatt där konsumenterna fick vara med. Om man hade förfarit på det sättet beträffande Järvafältet, skulle resultatet måhända ha blivit bättre än det som nu kommer att förverkligas — vad jag hittills har kunnat studera av bebyggelsen där är inte särskilt uppmuntrande. På Järvafältet har uttryckligen bebyggandet av stora områden — större delen av marken — reserverats för ett fåtal stora kommunala bolag, bl.a. det bolag som styrs av herr Bergmans egen ordförande i SABO. Detta är inte fri konkurrens och det skapar inte möjlighet till konsumentinflytande. Den slum som herr Svenning talade om, den gamla slummen i hundraåriga hus i våra innerstäder, försöker ju alla att arbeta bort. Det är klart att vår bostadspolitik medverkat härtill. Det skulle bara fattas om vi inte i atomåldern skulle ha kunnat åstadkomma resultat även på bostadspolitikens område! De positiva konsekvenserna är vi alla medvetna om, och dem behöver jag inte uppehålla mig så mycket vid. Vad jag kritiserar är de negativa följderna: bl.a. steriliteten i de miljöer som vi skall lämna i arv till nya generationer.

Herr talman! När det gäller paritetslånen tror jag inte att herr Bohman behöver vara så rädd. Amorteringstiden är 30 år, men vad hindrar att man sträcker ut den längre? Den möjligheten finns ju med i bestämmelserna. Och de nuvarande husen har stått i både 50 och 60 år. Jag tror alltså inte att dessa bekymmer behöver vara så oerhört stora. Man har säkerligen klart för sig att den utsatta tiden, 30 år, är alldeles för kort, så den kan vi utan vidare bortse från. Herr Bohman påstår att lyxvillorna inte får stöd. Visst får de det; de är stödda av samhället på det viset att skatten blir förmånligare. Men det behöver vi inte tala om inför riksdagen i dag, ty senare kommer en motion upp där detta påvisas. Vad miljön beträffar tycker jag att den uppläggning man nu har — man inför tomträtt så långt det går, och möjligheterna att disponera stora markområden läggs alltså under kommunens ansvar — är naturlig och riktig. Därigenom kan man fördela tomtmarken på ett helt annat sätt och utforma ett område som sådant bättre. Järvafältet har jag också studerat, och jag tror inte att herr Bohman skall vara så ängslig och tycka att de enskilda företagen är satta på undantag där. Skulle någon kunna anse sig illa behandlad är det tvärtom kooperationen, ty den får vara med bara i mycket liten utsträckning. Marken har nämligen delats upp mellan kommunala bolag och enskilda byggmästare. Men det beror väl på att det är borgerlig majoritet i Stockholm. Slutligen säger herr Bohman att det fattas bara att vi inte skulle ha kunnat åstadkomma ett bättre bostadsbyggande under dessa år. Ja, det fattas bara, det säger jag också. Det har ju åstadkommits — trots högerns motstånd.

Herr talman! När man lyssnade till herr Bohmans anförande och första delen av herr Svennings kunde man ställa frågan: Är det över huvud taget samma sak de talar om? Så oändligt långt från varandra låg deras argument och uppfattningar. Så småningom märkte man emellertid att de i väsentliga avsnitt egentligen inte skiljer sig så oerhört mycket åt. Det är väl över lag betecknande för diskussionerna i bostadsfrågan; i de stora tingen har vi inte så särskilt stora skillnader I åsikt. Såsom utskottsutlåtandet lagts upp verkar det visserligen som om motsättningarna var enorma, men detta gäller en del detaljer, som naturligtvis i och för sig är mycket viktiga men som ändå inte är avgörande för principerna. Jag reagerade en liten smula när herr Bohman inledningsvis talade om att hela utskottsutlåtandet behandlade en rad småtterier. Det verkligt stora skulle väl återfinnas i det kortfattade särskilda yttrande som moderata samlingspartiet har avgivit. Men det är i alla fall de konkreta tingen vi har att ta ställning till, och det är omkring dem utskottsutlåtandet i allt väsentligt är uppbyggt. Låt mig sedan ta upp en fråga, som herr Bohman berörde och som jag finner mycket betydelsefull, nämligen paritetslånen. Jag vill gärna ansluta mig till herr Bohmans spekulationer om vart dessa lån kan leda. När paritetslånen infördes var situationen den att de generella subventionerna skulle avvecklas — det var alla på det klara med. På den borgerliga sidan hade vi under en följd av år krävt detta. Regeringen ställde sig länge tveksam men kom så småningom fram till ungefär samma uppfattning. Det är inte rimligt att ha generella subventioner som kostar flera hundra miljoner kronor om året och undan för undan bara växer.

Jag satt själv med i den utredning som var tillsatt, och det förslag som lades fram av denna var i stort sett enhälligt. Vi var emellertid klart medvetna om att systemet inte skulle hålla utan väsentliga justeringar, såvida vi fick ett stabilt penningvärde eller hög ränta eller båda dessa faktorer tillsammans. Här måste naturligtvis justeringar göras. Som påpekats av både utskottets talesman och herr Svenning rör det sig dock om en lång tidrymd och systemet har nyss börjat användas. Det finns alltså möjligheter att göra er forderliga justeringar, men naturligtvis kommer hyrorna att påverkas. Den höga räntenivå som nu verkar bli en permanent företeelse i vårt samhälle vållar ytterligt allvarliga bekymmer om man skall kunna hålla en hög bostadsstandard till rimliga kostnader för folk i gemen.

Det är inte lätt att lösa det problemet, men det är nödvändigt att ta upp det till allvarlig prövning. I det sammanhanget vill jag påpeka att vi, när vi avskaffar de generella subventionerna och ersätter dem med ökade specialdestinerade bostadsstöd, inte får lägga den uppgiften på kommunerna. Dessa har dock endast en möjlighet att ta in pengar — via direkta proportionella skatter. Visserligen skall även statens inkomster betalas av medborgarna, men staten har väsentligt större möjligheter än kommunerna att få in skatteinkomster. Det är här också fråga om den geografiska fördelningen. Jag tänker t.ex. på frågan om bostadsstödet åt folkpensionärerna. Det är en väsentlig skillnad på behovet av stöd i kronor räknat inom kommuner, där 6 å 8 procent av befolkningen är pensionärer, och inom kommuner där antalet pensionärer uppgår till 25 procent. Låt mig sedan beröra några av reservationerna. Herr Bergman gick mycket hårt fram mot reservationen 1 som gäller bostadsbyggandets geografiska fördelning. Han slog fast att det inte kan råda något som helst tvivel om att vissa bygder här i landet måste tyna bort; det fanns ingen anledning att satsa någonting på Ssådana bygder och där skulle man inte bygga bostäder. Jag vill närmast tolka herr Bergman så — men det beror ju litet på vad man lägger in för attityd i vad han sade — att det i stora områden över huvud taget inte skall satsas någonting och att dessa områden skall svältas ut, framför allt med hjälp av bostadspolitiken. När jag hörde detta resonemang drog jag mig till minnes en bostadspolitik av väsentligt tidigare årgång, den bostadspolitik som Karl XI förde när han försökte lokalisera folk till det nyanlagda Karlskrona. Han tog inte till riktigt så hårda metoder att han stoppade bostadsproduktionen på andra håll. Man fick visserligen bo och bygga hus i Ronneby, Bodekull och på andra orter i Karlskronas närhet, men han införde bestämmelsen att det på dessa orter icke skulle sättas in dörrar och fönster i husen. Flera av talarna i denna debatt har anfört exempel från sina egna hemkommuner. När man som jag kommer från en liten ort blir det en helt annan storlek på de siffror man kan nämna från den egna kommunen än på de siffror som exempelvis herrar Svenning och Bergman kunnat anföra. Låt mig ändå ta mitt kommunblock som exempel. Genomsnittligt produceras här i landet 13 lägenheter per tusen invånare; det är siffran för 1968. En väsentlig del av dessa lägenheter används givetvis för att bereda bostadsmöjligheter i de mest expansiva områdena. Det är ingenting att säga om det. Men låt oss se på hur stor del av det sammanlagda bostadsbyggandet som går åt för att ersätta bostäder som utrangeras. En bostadsproduktion av den omfattningen behövs rimligtvis även i kommunblock som inte har en expansiv utveckling utan som befolkningsmässigt står och stampar på ungefär samma fläck — eventuellt kan det vara någon liten uppgång det ena året och det andra året någon liten tillbakagång. Jag kalkylerar för min del med att man behöver bygga fem lägenheter per 1000 invånare för att få en rimlig ny produktion som ersättning för det bostadsbestånd som bör utrangeras. Lägenheterna får då en normal livslängd av 50 å 60 år. I mitt kommunblock har vi, sedan småhusbyggandet lades under kvoteringen, inte något år fått bygga mer än tre lägenheter per 1000 invånare. För några år spelar detta inte så stor roll men om kvoteringen fortsätter på detta sätt innebär det i det långa loppet en utarmning. Man rycker undan en av de väsentligaste förutsättningarna för en rimlig utveckling i sådana bygder. Vi reservanter anser — och därvidlag är alla de borgerliga överens — att den geografiska fördelningen borde kunna göras något rimligare utan att därför produktionen på de verkligt expansiva orterna med de längsta bostadsköerna behöver komma i kläm. En del av reservanterna anser att de skulle kunna åstadkomma detta genom att släppa småhusbyggandet fritt. Vi hade före 1965 ett fritt småhusbyggande i princip, och jag tror inte man kan säga att detta ledde till en olämplig lokalisering, möjligtvis med något enstaka undantag som är så obetydligt att vi kan bortse därifrån. Emot detta ställer utskottsmajoriteten som främsta argument att i så fall släpper man också lyxvillabyggandet fritt. Är det vad reservanterna vill? Lyxvillorna byggdes ju framför allt i de allra största tätorterna. Betecknande är att när vi hade en kvotering med 4 000 privatbyggda bostäder placerades 2500 av dessa i storstadsområdena, och det rörde sig i stor utsträckning om s.k. lyxvillaproduktion. Frågan om beskattningen av de stora villorna får ju diskuteras i annat sammanhang; det är en skattefråga som inte hör till detta utskottsutlåtande. Jag vill endast nämna att en viss rättelse skedde häromåret när riksdagen beslutade att egnahem över ett visst taxeringsvärde skulle beskattas på annat sätt än efter enbart den tidigare generella metoden. På den vä gen kan man naturligtvis gå vidare, men jag tror inte man skall föra in lyxvillorna och deras beskattning i den bostadspolitiska debatten. Jag vill säga några ord beträffande ett par reservationer som gäller förbättringslån. I fråga om inkomstgränserna för att erhålla förbättringslån har reservanter i reservationen 18 gått något längre än utskottsmajoriteten och föreslagit en inkomstgräns på 8000 kronor i stället för 7 000 kronor i beskattningsbar inkomst. Vi anser att det skulle vara rimligt att sträcka sig så långt. Det rör sig i alla fall om förhållandevis blygsamma inkomster. Likaså har mina partivänner reserverat sig för att lånesumman för förbättringslån skulle höjas till 15 000 kronor.

Reservationsvis diskuteras sedan belåningsgränserna för olika kategorier av byggare. Reservanterna har återkommit till ett gammalt krav, att lånegränsen för egnahem som bebos av låntagaren skulle höjas till 95 procent. Egnahemsägare skulle alltså i det avseendet jämställas med de bostadskooperativa företagen. Jag har svårt att förstå varför man inte skulle kunna jämställa dessa kategorier och varför det enskilda ägandet skall ha en sämre ställning än det kollektiva ägandet. Lånegränserna borde rimligen vara desamma. Vidare har reservanterna yrkat, att privatfinansierade hus som icke bebos av ägaren skall kunna belånas till 90 procent i stället för som nu till 85 procent. Herr talman! Jag skall begränsa mig till att anföra dessa synpunkter, och jag ansluter mig till de yrkanden som tidigare ställts av herr Nilsson i Tvärålund.
Herr talman! Herr Andersson i Knäred var ledsen över att jag hade varit respektlös mot statsutskottet och talat om »småtterierna» i utlåtandet. Ja, jag spetsade kanske till formuleringen. Här föreligger emellertid inte mindre än 25 reservationer, somliga viktiga och konkreta, andra mindre betydelsefulla. Det hela ger en komplicerad och splittrad bild av vad det egentligen är fråga om. Jag tror jag vågar påstå, att statsutskottets tredje avdelning nästa år kommer att försöka skriva mera generellt för att ge en riktigare bild av vad saken gäller. Herr Andersson i Knäred belyste ytterligare paritetslånesystemets problem. Med anledning av herr Svennings inlägg vill jag också tillägga några ord på den punkten. Vi kan inte vara säkra på att allt löser sig bara genom att amorteringstiden förlänges från 30 till 60 år eller vad det kan vara fråga om, herr Svenning. Konstruktionen innebär att man på skuldsidan varje år lägger på de räntor och de amorteringar som skall skjutas upp. Hela tiden stiger alltså den samlade skuldsumman. För att klara situationen måste man så småningom höja hyrorna, men vad händer om man då på grund av bristande efterfrågan inte kan göra detta eller om kostnadsutvecklingen inom byggnadsindustrin blivit sådan att man på grund av konkurrensen kommer i samma situation? Här föreligger ett ekonomiskt problem som är svårlöst och som vi måste ta hänsyn till. Herr Svenning slutade sitt i övrigt balanserade anförande, till vilket jag skulle kunna uttala min anslutning på många punkter, med en rätt grov känga. Han gjorde gällande att slumproblemet delvis lösts »trots» — som det hette — högerns motstånd. Det var väl en felaktig och orättvis beskyllning, eller hur, herr Svenning? Tror herr Svenning verkligen att enbart den socialdemokratiska politiken varit ägnad lösa de samhällsproblem vi har haft på detta och på många andra områden? Herr Svenning kan inte övertyga någon om att inte en annorlunda bostadspolitik skulle ha lett till ännu bättre resultat. Därför tycker jag att hans gliring var onödig.

Herr talman! Herr Bohman ansåg att det skulle bli svårt att i framtiden klara hyrorna i paritetsbelånade hus. De bekymren har vi aldrig haft. Det har blivit ständigt ökade kostnader. även med den insats som man säkert kan göra med rationalisering och dylikt, så tror jag inte vi behöver hysa några bekymmer. De som bor i de äldre husen har ett betydligt bättre utgångsläge, när det gäller hyror. Det vill jag bestämt säga ifrån. Jag står fortfarande fast vid att vi klarar problemen trots högerns motstånd. Jag har den erfarenheten att ni har tvingats följa med de övriga partierna i denna uppläggning. Ni har glädjande nog lärt litet av utvecklingen och gått vidare, men jag kommer inte ifrån att ni gjort ett väldigt motstånd. De som åstadkommit resultat på bostadsmarknaden är de kooperativa, kommunala och allmännyttiga företagen. De har tvingat fram en hälsosam och riktig konkurrens, och då har ni också lagt om politiken. Jag har erfarenhet från privat bostadsbyggande tidigare och i dag, och det är välgörande att se utvecklingen.

Herr talman! Jag vill säga några ord om bostadspolitiken på tre begränsade områden. Jag vill först kanske bara för protokollets skull korrigera den bild av Stockholm som herr Bohman bidrog med tidigare i debatten. Han sade med hänsyftning på de ungdomar som satt på läktarna, att högerns politik i Stockholm bestod i att de unga familjerna själva skulle få bestämma var de ville bo och hur mycket de ville betala för sin bostad. Sanningen är ju den, att högerns bostadspolitik precis så som den framfördes i den glamouriserade valrörelsen 1968 innebar att man skulle öka hyresnivån och därmed göra lägenheterna dyrare för de unga människor som var i färd med att bilda familj. Det är den riktiga bilden av vad som skett' i Stockholm. Jag tycker att det bör sägas, så att ingen får den uppfattningen att högern helt plötsligt har börjat en bostadspolitik, som skulle innebära kostnadsmässigt betydande fördelar för de unga familjerna. Den andra fråga jag vill ta upp, herr talman, gäller den konstnärliga utsmyckningen i våra bostadsområden.

Men vad har inträffat? Jo, bl.a. har det inställt sig administrativa hinder vid handläggningen av låneärenden för konstnärlig utsmyckning. Vi har i den motion som har presenterats riksdagen, II: 643, anfört ett exempel på detta. Det gäller en HSB-förening som har förvärvat en skulptur till ett nytt bostadsområde. Konstnärens kåpacitet har ingen ifrågasatt, inte heller konstverket som sådant, utom en enda person i raden av dem som handlagt ärendet, nämligen länsarkitekten. Sedan han har sett på skissen har han avstyrkt statliga lån och hår motiverat sitt avstyrkande med att han tycker mycket illa om konstverket. Han tycker inte att det passar i ifrågavarande - miljö. Detta avstyrkande av länsarkitekten har föranlett länsbostadsnämden, som bör kunna handla självständigt, att i enlighet med länsarkitektens avslagsyrkande besluta, att den aktuella bostadsrättsföreningen inte skall få räkna in kostnaderna för konstverket i pantvärdet. Vad har nu inträffat efter denna handläggning av ärendet? Jo, HSB-föreningen har tvingats att överklaga länsbostadsnämndens beslut hos kungl. bostadsstyrelsen, och där hanteras inte ärendet om den konstnärliga utsmyckningen separat utan hela bostadsprojek tets slutgiltiga belåning. Bostadsstyrelsen är någon tid tveksam om vilken ställning den skall ta. Man överväger frågan och tar nya kontakter med konstnärskretsar för att få ett nytt utlåtande om konstverket. Dröjsmålet får bostadskonsumenterna betala dels vad beträffar den slutliga produktionskostnaden, dels i fråga om hyrorna. Vi har ansett att det behövs en smidigare handläggning av ärenden som rör den konstnärliga utsmyckningen. Vi tar nu fasta på statsutskottets positiva skrivning, där det klart sägs ifrån — det sades i riksdagen redan 1966 — att länsbostadsnämnden skall självständigt kunna handlägga ärenden om konstnärlig utsmyckning; endast vid tveksamhet bör den rådfråga länsarkitekten. Jag kommer att följa dessa frågor mycket intensivt i fortsättningen. Om vi hade vetat att det skulle bli så krångligt att få till stånd konstnärlig utsmyckning av bostadsområdena, är det väl ovisst om vi över huvud taget hade förelagt riksdagen ett förslag i frågan. Det var för konstnärerna vi ville skapa arbetstillfällen och inte för byråkraterna i den statliga förvaltningen. Jag hoppas att myndigheterna i fortsättningen ser till att vi slipper allt administrativt krångel. När det gäller att skapa miljö med konstnärlig utsmyckning bör alla berörda hjälpas åt att smidigt och snabbt handlägga de låneärenden som berör konstverken i fråga. Herr talman! Jag ställer inget yrkande utan hoppas bara att statsutskottets starka skrivning skall slå igenom vid den fortsatta handläggningen. Det tredie begränsade området som jag vill ta upp gäller kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden.

Under den perioden ökade hyreskostnaderna med 40 procent och det får inte upprepas. Vi har nu märkt den mer markerade åtstramningen i samhällsekonomin och vi har fått en högre ränta som återverkar i byggnadskreditiven varigenom produktionskostnaderna ökas. Vi ser också hur anspråken i det snabbt expanderande samhället stiger. Sysselsättningsfrågan prioriteras — helt naturligt — när det gäller den samhällsekonomiska utvecklingen. Jag skulle vilja understryka vikten av att alla som sysslar med dessa problem, inte minst de som. har huvudansvaret för den ekonomiska politiken, ägnar kostnadsutvecklingen på bostadsområdet den största uppmärksamhet med tanke på den åtstramning inom samhällsekonomin som man nu kan se klara tecken på. När vi nu fått en kostnadsutveckling som i flera avseenden kan anses positiv, är det viktigt att hindra att det uppstår en kostnadssituation som är till förfång för bostadskonsumenterna. Herr talman! Jag har inget yrkande utan ber att till alla delar få instämma i utskottets förslag.
Herr talman! Jag och några kamrater i riksdagen har blivit uppmärksammade på en detalj som jag skulle vilja kalla skönhetsfläck i bestämmelserna om förbättringslån och upprustning av åldringsbostäder. I anledning härav har vi väckt motionerna I: 545 och II: 629 som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 50.
Herr talman! Förbättringslån för upprustning av åldringsbostäder är utomordentligt förmånliga, och de har stor betydelse för att höja de äldres bostadsstandard.
Lånen i fråga är i och för sig utomordentligt förmånliga och har haft stor betydelse då det gällt att höja de äldres bostadsstandard. Sedan den stora inventeringen av de äldres bostadsförhållanden gjordes 1964—1965 har inte mindre än 67 300 dåliga åldringsbostäder blivit upprustade med hjälp av förbättringslån.
Sedan den stora inventeringen av de äldres bostadsförhållanden gjordes 1964—1965 har inte mindre än 67 300 dåliga bostäder för äldre blivit upprustade med hjälp av förbättringslån. ring». Förbättringslånen har en sådan konstruktion, att man tar hänsyn till låntagarens betalningsförmåga.
Lånens konstruktion är sådan, att hänsyn skall tas till låntagarens betalningsförmåga. Är hans inkomst ringa eller ingen alls, kan han få hela lånet ränteoch amorteringsfritt, och efter tio år blir hela lånebeloppet som regel avskrivet. Hans boendekostnad påverkas alltså inte med ett enda öre under lånetiden.
Är låntagarens inkomst ringa eller ingen alls kan vederbörande få hela lånet ränteoch amorteringsfritt, och efter tio år blir hela beloppet som regel avskrivet. Boendekostnaden har alltså inte påverkats med ett enda öre under lånetiden.
Om låntagaren däremot har inkomster delas lånet upp i en räntefri stående del och en del som blir ränteoch amorteringsbärande. Vid fastställande av ränteoch amorteringsdelen tar man hänsyn till hur stora utgifter låntagaren kan tänkas orka med.
Om låntagaren däremot har inkomster att räkna med, delas lånet upp i en räntefri stående del och en del som blir ränteoch amorteringsbärande. Vid fastställandet av amorteringsdelen tas då hänsyn till hur stora utgifter låntagaren kan tänkas orka med.
Man försöker sålunda anpassa lånekostnaden' till betalningsförmågan, vilket jag tycker är en mycket fin princip i sammanhanget. Men betalningsförmågan kan av oförutsedda orsaker plötsligt upphöra. Sjukdom eller annat kan inträffa som gör att inkomsterna bortfaller och den förut rimliga boendekostnaden blir orimligt hög.
Man försöker alltså anpassa lånekostnaden till betalningsförmågan, och det tycker jag är en riktig princip. Men betalningsförmågan kan ju av oförutsedda skäl plötsligt försvinna: sjukdom eller något annat kan inträffa som gör att inkomsterna faller bort och den förut rimliga boendekostnaden blir orimligt hög. I ett sådant läge menar vi motionärer att länsbostadsnämnden, som är det lånebeviljande organet, skall ha möjlighet att omfördela lånet så att en större del blir räntefri, stående. Förbättringslånet är ju från början ett socialt motiverat bostadsstöd åt de äldre och borde få behålla den karaktären även då låntagarens läge blir försämrat.
I ett sådant läge menar vi att länsbostadsnämnden, som är det lånebeviljande organet, skall ha möjlighet att omfördela lånet så att en större del därav blir räntefri. Förbättringslånet är ju från början ett socialt motiverat bostadsstöd åt de äldre och borde få behålla den karaktären också då låntagarens läge har blivit försämrat.
Nu säger utskottet att lånens räntebärande avskrivningsdel under förra året uppgick till i genomsnitt 3 465 kronor.
Utskottet skriver att lånens amorteringsdel under förra året uppgick till i genomsnitt 3 465 kronor, och jag antar att utskottet menar att det beloppet är så obetydligt att det inte spelar någon roll ens för en folkpensionär. Har han fått lånet på 15 år — som är det vanliga — ökar det hans hyra med ungefär 310 kronor om året, och det är kanske överkomligt även om han bara har sin folkpension. Men det är inte statistikens ge nomsnittsfall vi har tänkt på.
Men det är inte statistikens genomsnittsfall vi har tänkt på. Det går helt enkelt inte, eftersom amorteringslånens totalsumma har slagits ut även på dem som fått hela lånen amorteringsfria.
Det kan man helt enkelt inte göra, eftersom amorteringslånens totalsumma har slagits ut på även sådana som fått hela lånen amorteringsfria. Vad vi talat om är de enskilda människor som helt oförutsett och varaktigt fått sin ekonomi avsevärt försämrad och därigenom hamnat i en situation som strider mot tanken bakom förbättringslånens konstruktion.
Vad vi talar om är de enskilda människorna, som helt oförutsett och varaktigt har fått sin ekonomi avsevärt försämrad och därigenom råkat i en situation som strider mot tanken bakom förbättringslånets konstruktion. Låt mig ta ett exempel.
Jag vill där ta ett exempel. Jag fick häromdagen höra talas om en pensionär i Västernorrlands län. För några år sedan fick han ett förbättringslån som till 10 000 kronor var amorteringslån. Detta höjde hans boendekostnad med 893 kronor i årlig låneutgift. Det gick bra då, ty det stämde hyggligt med hans betalningsförmåga.
En person fick för några år sedan ett förbättringslån, som till 10 000 kronor var amorteringslån. Detta lån höjde hans bostadskost nad med 893 kronor i årlig låneutgift. Och det gick bra, ty det stämde hyggligt med hans betalningsförmåga.
Men i dag har han inte längre annan inkomst än folkpensionen, och nu stämmer inte lånekostnaden längre med hans betalningsförmåga. Om han hade sökt sitt lån i dag skulle han sannolikt ha fått hela beloppet, 10 000 kronor, räntefritt och med full avskrivning av hela summan efter tio år.
Men i dag har vederbörande ingen inkomst längre utom folkpensionen. I dag stämmer inte lånekostnaden med hans betalningsförmåga. Om han hade sökt lån i dag, skulle han sannolikt ha fått alla de 10 000 kronorna räntefritt stående med full avskrivning av hela beloppet efter tio år. Men han sökte sitt lån för tre år sedan.
Men han sökte sitt lån för tre år sedan, och då kunde man inte förutse att hans inkomst skulle upphöra. Därför får han nu hålla på i tolv—tretton år ytterligare att betala 893 kronor om året i lånekostnader och amortering. Länsbostadsnämnden har ingen möjlighet att ompröva hans ärende, hur gärna nämnden än skulle vilja göra det.
Då kunde man inte förutse att hans inkomst skulle försvinna. Därför får han under ytterligare tolv—tretton år fortsätta med att betala 893 kronor om året i lånekostnader och amortering. Länsbostadsnämnden har inte möjlighet att ompröva hans ärende, hur gärna nämnden än skulle vilja göra det. Det är i sådana fall vi menar att länsbostadsnämnden borde få rätt att göra omprövningar av låneärenden, inte när det gäller statistikgenomsnitten.
Vi menar att länsbostadsnämnden i sådana fall, inte när det gäller statistikgenomsnittet, borde ha rätt att ompröva låneärendena. Jag beklagar att utskottet inte har velat vara med om att tvätta bort denna skönhetsfläck på en eljest mycket förnämlig bostadssocial verksamhet. Min tveksamhet vid tredje avdelningens utlåtande vid utskottsbehandling av detta ärende gjorde också att jag vid moment 27 fogade en blank reservation. Herr talman! I motionsparet I:545 och 11:629 är vårt yrkande, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hem Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till motionsparet 1: 545 och II: 629.
Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1: 545 och II: 629.
Herr talman! Då jag förmodar att dagens bostadspolitiska debatt noga genomläses i riksdagens protokoll inte minst av företrädare för bostadsstyrelsen, skulle jag vilja framföra en önskan om att de blanketter som användes för ansökan om statligt bostadslån måtte utformas på ett sådant sätt, att det inte vållar alltför stora svårigheter att fylla i dem. Jag vet att man i anslutning till de nya bostadslåneregler som trädde i kraft vid ingången av 1968 inom bostadsstyrelsen utarbetade nya blanketter för låneansökningar. Dessa blanketter har sedermera blivit föremål för vissa mindre, redaktionella ändringar. De blanketter jag avser gäller ansökan om bostadslån för småhus. För ifyllandet av dylika blanketter erfordras en betydande sakkunskap, vilket gör att endast därtill verkligt kvalificerat folk kan fylla i blanketterna. Jag hoppas att då tillräcklig erfarenhet av det nya finansieringssystemet vunnits — och jag tror att denna tidpunkt nu borde vara inne — myndigheten skall pröva möjligheten att göra blanketterna enklare och lättare att ifylla. En sådan prövning borde ingå som ett led i det fortlöpande arbetet med låneärendena. Herr talman! Jag har bara velat ge uttryck för en önskan, som jag hoppas når fram till höga vederbörande, om en förenkling av blanketter för ansökan om bostadslån — en önskan som säkerligen delas av många.

Herr talman! Frågan om jämlikhet och rättvisa är nu också aktuell i fråga om skattelagstiftningen. Två socialdemokratiska motioner, II:152 och II: 373, har varit under beredning i bevillningsutskottet.

Om någon tvivlar på den beskrivningen kan han få belägg för riktigheten därav genom att följa dagstidningarna, där det har förekommit flera referat om de skatteförmåner som kommer vissa villaägare till del. Det finns en annan tendens på bostadsmarknaden som jag tycker är värd ett observandum, nämligen att medlemmar i småhusförvaltande bostadsrättsföreningar vill lämna denna förvaltningsform och friköpa sina hus. Varför vill de det? Jo, tendensen är tydlig: de tjänar på det i skattehänseende. Det blir därigenom billigare att bo. Men de vill ändå att bostadsrättsföreningen skall betjäna dem administrativt och förvaltningsmässigt. Innan jag går vidare i mitt resonemang skall jag gärna göra en principförklaring i fråga om småhusen. Jag tillhör dem, herr talman, som tycker att boendet i småhus är en alldeles förträfflig boendeform. Den är utmärkt för de allra flesta barnfamiljer; den har en given plats på bostadsmarknaden, därför att vi ofta talar om valfrihet i fråga om boendeform. Jag har personlig erfarenhet av den. Jag skulle önska att den kunde bli tillgänglig för allt fler människor i vårt samhälle. Jag säger det närmast med anledning av att herr Mundebo i folkpartiet under förmiddagens bostadsdebatt lär ha sagt att socialdemokraterna inte är intresserade av småhus. Den uppgiften vill jag omgående bestrida. Jag skulle vilja påminna om de förslag som jag och andra socialdemokrater har varit med om att aktualisera i riksdagen för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för låglönegrupperna att välja småhusen som boendeform. Vid de tillfällena har det inte funnits något speciellt övertygande intresse i kammaren för att gå med på särskilda åtgärder för dem som har det sämst ställt i samhället. Vi har nu föreslagit likvärdiga beskattningsregler och vill ändra ett beskattningssystem som favoriserar ett visst slags boende på andra boendeformers bekostnad. Herr talman! Vad sker nu i den svenska debatten? Jo, det flammar upp en diskussion under utomordentligt stora rubriker.

Vi begärde likvärdiga skatteregler för dem som innehar bostadsrätt och dem som innehar villor, men vi begärde inte att villaägarna skulle ha bostadsrättsinnehavarnas obetydliga skatteförmåner. Jag frågar: Får man missleda den svenska opinionen hur som helst? Den nämnda artikeln föranledda en framstående folkpartistisk riksdagsman att ranta omkring i landet och hålla föredrag i vilka han anklagade det socialdemokratiska partiet för att svika egnahemsägarna. Jag tänkte då i mitt stilla, fredliga sinne, att det var skönt att det var en riksdagsman i första kammaren och att ingen i andra kammren var så lättsinnig att han nappade på Expressens grova krok. Bakgrunden till denna aktivitet var ju ingen annan än grovt partipolitiska syften. Men, herr talman, den mannen fanns också i andra kammaren.

Den avslöjar nämligen ett bottenlöst hav av ideologisk okunnighet. Herr Ringaby är i den lyckliga situationen att inte behöva tänka på sitt eget anseende, men han borde tänka på riksdagens. Det finns nämligen ingenstans i något tryck underlag för påståendet att avdragsrätten skulle borttagas lagstiftningsvägen. Men även utanför detta hus finns det ovanligt lättlurade medborgare. Villaägareförbundet har i en anmärkningsvärd artikel i sin tidning Villaägaren, nr 1/1969, som utkom i februari, föreläst över ungefär samma tema — men lägg märke till att man inte har använt motionerna som underlag för sin kritik. I stället har man envisats med att använda Expressens artikel härför; i någon mån kanske man också har vilseletts av den allmänna debatten. Vad skriver man då i Villaägareförbundets tidskrift?

Sådant kan alltså hända i 1969 års Sverige, där det finns tillgång på officiellt tryck och officiella handlingar. Det är uppenbart att riksdagen någon gång måste besluta sig för att starta en upplysningsverksamhet där vi motar i grind alla dem som tagit till sin uppgift att på sitt eget sätt tolka de aktiviteter som förekommer här i riksdagen. Dessutom förhåller det sig nämligen så med avdragsrätten att många äldre egnahemsägare inte har någon som helst nytta av den. De har i allmänhet klarat kostnaderna för sina villor, eller också har de kommit i ett balanserat läge i vad gäller fastighetens ekonomi. Skattefördelarna ligger vanligtvis hos de grupper som har stora, påkostade, eleganta villor och därtill de stora inkomsterna. I kraft härav kan de tillgodogöra sig direkta skatteförmåner genom de generösa avdragen av räntor. Det är det som vi har velat aktualisera i debatten kring de båda motioner som här diskuteras. Herr Bohman talade i förmiddags om bostadsfrågorna och sade då om lyxvillorna att de villorna hade samhället inte skapat och samhället hade inte heller några utgifter för dem. Jo, det är just vad samhället har, ty samhällets uppgifter för den åsyftade gruppen villaägare är många gånger större än de inkomster samhället kan tillgodogöra sig genom villabeskattningen. Jag tycker det är utomordentligt att kunna hålla debatten på den nivå, där riksdagsledamöterna har skrivit fast sig i sina motioner, och avgränsa densamma från den overklighet som trängt in i denna frågeställning. För de speciella inkomstgrupper som har dessa stora skatteförmåner behövs otvivelaktigt en ändrad skattelagstiftning, där vederbörande själva får betala en ökad andel av sina bostadskostnader. Det kan inte vara riktigt att samhället subventionerar de rika många gånger mer än det stöder dem som har det sämst ställt. Avslutningsvis några ord om motionen II: 152. I denna föreslås en begränsning av avdragsrätten beträffande skuldräntor men att denna begränsning bör föregås av en närmare utredning. Vi är fullt medvetna om att denna utredning bör inrikta sig framför allt på de skattebetalare, som utan att ha företag eller fastigheter kan tillgodogöra sig stora avdrag i sina deklarationer därför att vi har världens kanske mest generösa avdragsrätt i vår skattelagstiftning. I vår skattelagstiftning är alla skuldräntor avdragsgilla utom, herr talman, i ett avseende, som utgör ett färskt undantag. För bara någon tid sedan meddelades i ett utslag att de räntor som föranleds av bilköp direkt hos bilförsäljaren inte längre är avdragsgilla i deklarationen. Jag frågar vilka det är som har en sådan ekonomi, att de vid bilköpen kanske tvingas att anlita krediter hos bilförsäljarna. Ja, det är i varje fall inte de som har bankkontakter eller hyggliga inkomster, utan det är väl i allmänhet de som har det mest besvärligt i samhället. Jag tycker att undantaget bekräftar den vindriktning som råder i vår skattelagstiftning. Vi tycker att det är fel, att det stöter rättskänslan och att det strider mot skattelagstiftningens innersta syfte att det, hur skulden än uppkommer, skall finnas möjligheter att göra avdrag för den i deklarationen. Vi vet att den tid, under vilken denna avdragsrätt utnyttjas, i åtskilliga fall medför en klar förmögenhetsökning för många människor. Det är ju inte inkomsterna som beskattas utan nettot av dessa sedan alla möjliga avdrag har gjorts. Effekterna härav talar enligt min uppfattning för sig själva. Förmögenheterna växer i drivhusklimat med ett starkt stöd av ränteavdragen i deklarationerna. Jag skulle kunna mångfaldiga exemplen härpå men jag behöver inte göra det. Jag skall nu bara anföra två exempel. Det första exemplet gäller den inkomsttagare i ett hyggligt inkomstläge som kom på den glänsande idén att han skulle förvärva hyresfastigheter. Härigenom skaffade han sig så stora skulder att han för taxering till statlig inkomstskatt fick inkomstsiffran 0 kronor. Till kommunalskatt taxerades han för ungefär 6000 kronor. Samhället tar emellertid ansvaret för de sina, och och han kunde eftersom han hade barn under 16 år tillgodogöra sig ett oavkortat bostadsstöd från samhället. Det andra exemplet gäller den godsägare som skrev över sin förmögenhet på sina barn och nolställde sig inkomstmässigt, varigenom han kunde tillgodogöra sig samhällets hela sociala reformgiv med avseende på sina egna bostadsförhållanden. Är inte detta värt en översyn? Är inte detta sådana problem som stöter oss från allmänpolitisk synpunkt? Jag hade hoppats att bevillningsutskottet 1969 kanske skulle ha kunnat vara lika positivt som utskottet var 1964, när det väcktes en motion i riksdagen, vari ränteavdragen för villaägarna aktualiserades. Men utskottet skriver att ärendet är svårt och komplicerat, och det är inte berett att tillstyrka förslaget om utredning. Då vill jag — och det får bli avslutningen på mitt inlägg — säga att det inte är någon hemlighet att det inom det socialdemokratiska partiet växer fram en stark opinion mot orättvisorna i vår skattelagstiftning. I söndags gjorde Stockholms arbetarkommuns representantskap ett uttalande där det enhälligt krävs en översyn av gällande skattelagstiftning med utgångspunkt från de frågeställningar som vi har aktualiserat i de socialdemokratiska motionerna. Inom andra fackliga och politiska organisationer växer sig kravet på en översyn allt starkare, och jag är helt övertygad om att ifall förslaget skulle falla här i riksdagen nu, så faller det endast temporärt. Kraven på rättvisa och jämlikhet i skattelagstiftningen kommer en gång att tvinga riksdagen att hos Kungl. Maj:t begära en Översyn och förslag till en vettig skattelagstiftning, som är godtagbar ur allmän rättssynpunkt. Det är med den förhoppningen, herr talman, som jag ber att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen av herr Tage Johansson.

Herr talman! Herr Lindkvist började med att rikta ett angrepp mot bl.a. Expressen och talade om hur man har misstolkat hans motion. Nu varken vill eller behöver jag försvara Expressen. Men är det inte flera tidningar än Expressen, herr Lindkvist, som ibland lämnar vilseledande uppgifter? Har inte herr Lindkvist t.ex. vid något tillfälle läst Aftonbladet och sett att man även där kan göra missgrepp? Så sent som för några veckor sedan innehöll Aftonbladet två artiklar i vilka vitala områden angreps, men tidningen måste sedan — på undanskymd plats — dementera artiklarna. — Jag hoppas att herr Lindkvists vrede riktar sig också mot andra tidningar när de någon gång misstolkat saker och ting — och det händer ju. Sedan vände sig herr Lindkvist mot mig personligen; jag skulle också ha misstolkat herr Lindkvist. Jag vet inte varför herr Lindkvist påstår detta. Riktar herr Lindkvist sin vrede mot mig därför att han inte har lyckats övertyga sina egna partikamrater i utskottet om att de skulle tillstyrka motionen? Hur som helst tar jag inte illa upp — herr Lindkvist får gärna angripa mig. Men herr Lindkvist skall inte tala om rättvisa och jämställdhet i samband med sin motion om att begränsa ränteavdragen skattemässigt. Jag har herr Lindkvists motion — II:152 — här, och jag vill påpeka att det i klämmen hemställes »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en utredning och förslag som syftar till att begränsa de möjligheter som = skattelagstiftningen medger till avdrag för gäldränta vid taxering». Att jag frågade finansministern om hans inställning till dessa frågor berodde på att det väl är en begränsning i rätten att göra avdrag för gäldränta som herr Lindkvist är ute efter. Nu frågar jag herr Lindkvist: Vem skall denna begränsning gälla? Vilka är det som inte skall få dra av gäldräntan? Var skall man sätta gränserna? Vad är »lyxkonsumtion», som herr Lindkvist talade om? Jag tror att herr Lindkvist hamnar i en fullständigt omöjlig situation, om han försöker precisera dessa gränser. Om man köper en bil och lånar pengar till detta bilköp, får man dra av räntan. Får man dra av den för en Volkswagen men inte för en Peugeot? Var skall man sätta gränsen? Jag tror att det just är dessa svårigheter som gjort att utskottet inte har kunnat tillstyrka herr Lindkvists motion, ty det är oerhört svårt att i detta fall dra några bestämda gränser.
Herr talman! Jag har inte vänt mig mot herr Ringaby för det sätt på vilket han tolkar vår motion eller för att han har en mening om denna motion. Jag har vänt mig mot herr Ringaby därför att han kommer med felaktiga uppgifter då han säger att vi har begärt förslag om att rätten till ränteavdrag icke skall få utnyttjas av egnahemsägare och andra fastighetsägare. Därvidlag har herr Ringaby enligt min mening inte hållit sig till sanningen. Rent partipolitiskt har herr Ringaby valt den taktiken att få villaägarna att vända sig mot det socialdemokratiska partiet med hänvisning till ifrågavarande motion som dessutom avsiktligt feltolkas. Jag anser detta vara en metod som inte borde behöva förekomma riksdagsledamöter emellan. sen skall dras. Det är ett svårt och komplicerat problem, säger han. Låt mig erkänna, herr talman, att vi — om problemet inte vore svårt och komplicerat — skulle ha försökt presentera riksdagen ett färdigt förslag. Men just för att det är svårt och komplicerat med många besvärliga gränslinjer har vi valt att begära sakkunnig hjälp med underlagsmaterial i denna fråga. Enbart det faktum att en fråga är besvärlig bör väl inte betyda att riksdagen därför skall säga nej. Vi sitter inte i denna kammare för att besluta bara om lätta frågor; vi bör även lära oss att hantera svåra frågor. Om dessa svåra frågor dessutom är rättvisa, är vårt deltagande i besluten så mycket mera berättigat.
Herr talman! Att vilja begränsa rätten till ränteavdrag för villaägare är att angripa villaägare, herr Lindkvist. Det är ett angrepp mot de villaägare som har begränsade inkomster. De som har stora inkomster kan alltid betala den ränta som utgår, men denna motion är direkt riktad mot dem som har begränsade inkomster.
Herr talman! Jag är inte överraskad av herr Ringabys tolkning, eftersom den står i god överensstämmelse med hans tidigare agerande i denna fråga. En sak kan vi emellertid vara överens om, herr Ringaby. Medelinkomsttagare, småinkomsttagare och vanliga villaägare kan vi lämna utanför detta resonemang, eftersom vi har ett stort intresse av att ge dessa ett stöd. Jag delar herr Ringabys mening att villaägare i de högre inkomstlägena har råd att betala. Låt oss därför införa en skattelagstiftning, herr Ringaby, som medför att de som har råd själva betalar ändå mera än nu av sina boendekostnader. Därvidlag har vi exakt samma mening, och det är detta som motionärerna försöker understryka med sitt agerande i denna fråga.

Herr talman! Den här debatten har varit något arrogant, och det verkar som om det ligger en torped under arken när man vill ha denna fråga utredd. Jag kan bara vittna om att det inom det socialdemokratiska partiet inte alls uppfattats som något märkligt att man vill ha denna fråga till utredning, ty på vissa håll finns det mycket bestämda meningar om att vi redan nu, utan en alltför stor utredning, skulle kunna angripa den existerande rätten att göra avdrag för skuldräntor på fastigheter. Herr Lindkvist har redogjort för den mening som representantskapet i Stockholms arbetarkommun enades om efter långa diskussioner, inte i denna fråga men i andra bostadsfrågor, räntefrågor och skattefrågor. Man har alltså på denna punkt varit enhällig. Det har vi också varit tidigare när det gällt att tillstyrka en motion till vår partikongress om en sådan utredning. Vi är ganska övertygade om att motionen kommer att vinna partikongressens gehör och att denna alltså vill ha denna fråga undersökt.

Det är väl ingenting som hindrar att en utredning observerar även de svårigheter som här har nämnts. Man kan inte komma ifrån att debatten här i kammaren i dag inte är unik utan ganska allmän. Den har förts ett bra tag i tidningar och på andra håll, och det hela har — i synnerhet bland yngre människor — uppfattats som en fråga om rättvisa som borde närmare penetreras. Villaskatteberedningen, säger reservanten, har varit inne på att denna fråga borde tas upp till utredning i ett nytt sammanhang. Jag tror att det allmänna intresset i dag är så stort att tiden är inne att tillstyrka en sådan utredning. Detsamma gäller frågan om likställighet mellan bostadsrättsinnehav och innehav av fastighet. Jag vill alltså tillstyrka den reservation som är fogad vid bevillningsutskottets betänkande nr 23. Det är inte någon extrem uppfattning utan en åsikt som är ganska spridd bland vanligt folk att det vore intressant med en utredning för att få hållpunkter för en ändring i lagen som skulle kunna skapa rättvisa i detta fall.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja börja med att säga att jag känner en viss sympati för tanken — även om jag inte vet hur den skall kunna förverkligas — att bostadsrättsinnehav skatterättsligt skall behandlas på samma sätt som innehav av ett egnahem. Till skillnad från reservanten vill jag dock naturligtvis inte gå den vägen att man för att få en likställighet, hur det nu tekniskt skall gå till, skall försämra förhållandena för småhusägarna. Herr talman! Jag är fullt medveten om att detta egentligen borde vara en diskussion mellan herr Brandt och herr Lindkvist, som skulle kunna göra upp frågor skattetekniskt, ideologiskt och rättvisemässigt. Jag tycker ändå inte att detta är en fråga som kan begränsas till herr Lindkvist och herr Brandt. Den kan inte heller begränsas till en inre fejd inom det socialdemokratiska partiet, ty den rör ju så många människor.

Redan från den synpunkten har sålunda detta problem stor politisk räckvidd. Så mycket är klart efter arbetarkommunens diskussion och enhälliga tillstyrkande av förslaget att det tycks vara en trend i det socialistiska tänkandet i riktning mot att denna avdragsrätt skall slopas. Denna fråga rör tydligen inte bara socialdemokraterna här i Sverige utan har internationell räckvidd — socialdemokraterna i England, Labour, är i färd med att framlägga ett direkt förslag om att minska möjligheterna till avdrag för ränta. Ett slopande av dessa avdrag medför dock en del tekniska svårigheter och problem som inte har kommit till uttryck — inte ens i majoritetsuttalandet och avstyrkandet i utskottsbetänkandet. Tas avdragsrätten bort eller minskas hos låntagaren, måste räntan göras skattefri hos långivaren. Detta är en logisk följd, om man inte är ute efter att dubbelbeskatta räntan, men det hade väl motionärerna ändå inte tänkt sig. Eller är man beredd att acceptera en sådan konsekvens? Blir räntan skattefri hos långivaren betyder det att skattebördan övervältras från långivaren— banken till låntagaren—de många fastighetseller villaägarna. Är motionärerna verkligen ute efter att försämra villkoren för de många människor som vill få sin bostadsfråga ordnad genom köp av ett eget hem? År 1968 byggdes cirka 28 000 småhus och småfastigheter. 100 000 eller 200 000 människor — man vet inte hur många som står bakom varje bygge — satt säkerligen och räknade öre för öre för att få kalkylen att gå ihop. De som i framtiden vill bygga — och det är framför allt ungdomarna — får ta med i beräkningen att deras villkor så småningom kan försämras. Jag tror inte att man, som herr Lindkvist gör, kan vifta bort problemet genom att påstå att villaägarna inte är aktuella, ty det är de. Som herr Ringaby framhöll vill herr Lindkvist inte precisera var gränsen går mellan en vanlig villaägare som vill klara sin bostadsekonomi och en ovanlig villaägare. Var går den gränsen? Motionärerna måste dock haft möjlighet att diskutera den frågan. Jag är helt på det klara med att avdragsrätten för räntan, som herr Lindkvist säger, gynnar de högre inkomsttagarna. Det är ett resultat av progressiviteten. På grund av det progressiva skattesystemet värderar emellertid den högre inkomsttagaren sina inkomster och kostnader på ett annat sätt än den lägre inkomsttagaren. Det är riktigt att ett ränteavdrag är värt mer för den rike än för den fattige — om jag vågar använda sådana uttryck. Men hurdan blir situationen då lånen skall amorteras? Det finns nu inga lån som inte skall amorteras. Då vänder ju effekten av progressiviteten. En person med en hög inkomst — mycket hög inkomst, kanske med en marginalskatt på 80 procent — som lånar 40 000 kronor och sätter in dessa i en fastighet, måste för att betala igen lånet tjäna fem gånger så mycket, alltså 200 000 kronor. Det är också ett resultat av progressiviteten. Jag säger inte att det är ett felaktigt resultat, utan det är bara ett konstaterande. Om man gör en jämförelse med en något lägre inkomsttagare — en person som har 40 procent i marginalskatt — så behöver han inte tjäna så mycket för att klara amorteringarna på ett lån på 40 000 kronor. Han kan — om jag inte räknat fel — tjäna 132 000 kronor mindre än den som har den högre inkomstskatten och ändå klara amorteringen. Över huvud taget tycker jag att motionärerna sett för ensidigt på detta. Amorteringarna spelar en utomordentligt stor roll för villaägarna. Det spelar en utomordentligt stor roll också för samhället som helhet, eftersom amorteringarna utgör den väsentligaste, tyngsta och största delen av det personliga sparandet i samhället. Och ännu har väl socialdemokraterna ändå inte utdömt det frivilliga sparande som de en miljon villaägarna här i landet fortsätter att fullgöra år efter år.

Herr talman! Två punkter i herr Holmbergs anförande var det mycket intressant att lyssna till. 1. Han sade att det föreligger en trend att ränteavdraget skall slopas. Bakom denna uppfattning finns inte någon som helst sanning. 2. Han gjorde gällande att avsikten var att försämra för de många personer som .skaffat sig en villa. Inte heller bakom detta uttalande finns det någon sanning, och det finns ingen grund för det i de föreliggande motionerna. Jag beklagar dock att reservationens yrkande under punkten 1 liksom motsvarande motionsyrkande är ofullständigt, då det inte klart utsägs att det skall gälla bostäderna. I yrkandet under reservationens punkt nr 2 är detta emellertid klart utsagt. Denna fråga är också mycket enklare, och förslaget innehåller inte, som utskottet hävdar, en mängd nackdelar, och det är heller inte administrativt omöjligt att genomföra. I dagens tidningar kan vi läsa att HSB beslutat att hos finansdepartementet begära en utredning av denna fråga. Vad beträffar talet om att en sådan här åtgärd skulle vara administrativt omöjlig att genomföra trodde jag att vi satt här för att försöka lösa administrativa svårigheter. Det är ingen liten grupp i vårt samhälle som yrkandet under punkten 2 gäller. Det finns en mycket stark opinion i denna fråga.

Vad vi begär är en utredning som klarlägger själva skattefrågan. Motionärerna är inte, herr Ringaby, ute efter att försvaga villaägarnas ställning eller att göra det svårare för dem. De som har fått den uppfattningen bör nog pröva sin fattningsförmåga. Det finns skäl för mig att särskilt betona att jag talar om ett rättvisare system för bostadsrättsinnehavarna utan någon inskränkning för villaägarna. Bostadsrättsformen är en så förmånlig bostadsform att allt bör göras för att skapa jämställdhet ur kostnadssynpunkt.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

Herr talman! De inlägg som gjorts här vittnar om att det är ett besvärligt problem. Herr Lindkvist säger att det måste bli en översyn av vår skattelagstiftning, och som bekant kräver hela oppositionen en sådan översyn. Vi får väl då räkna med att en översyn kommer att göras, antagligen redan nästa år. Det blir nog emellertid ganska svårt att rätta till detta problem på ett sådant sätt som motionärerna vill. Jag tror inte ett ögonblick, att herr Lindkvist och hans kamrater är ute efter villaägarna. Herr Lindkvist vet att jag personligen är motståndare till avdrag i allmänhet, och jag har många gånger från denna talarstol pläderat mot yrkanden om avdrag vid beskattning. Men det finns en art av avdrag som jag har svårt att medverka till att avskaffa, nämligen avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande. Jag tror inte att riksdagen kommer att medverka till att avskaffa detta, ty det är en helt annan sak. Vi skriver i utskottsbetänkandet, att enligt vår skattelagstiftning är samtliga slag av låneräntor avdragsgilla vid inkomsttaxering. Denna rätt har tillkommit enligt principen att räntor på lån är kostnader för inkomstens förvärvande. Jag kan inte följa med i herr Lindkvists resonemang när han drar upp skulder och liksom trollar bort att det är en kostnad. Om jag har utgifter på 25 000 kronor i räntor och min inkomst är 25000 kronor är nettot plus minus noll, eller kan någon räkna ut den ekvationen på något annat sätt? Om någon på en rörelse har inkomster på 30 000 kronor och skulder på 25 000 kronor, skall han då inte ha rätt att göra avdrag för de 25000 kronorna? Det är alltså ränteutgifter, som han måste betala för att över huvud taget få sin inkomst. Däremot får man inte göra avdrag för levnadskostnader och inte heller för amorteringar och skuld, och visst kan man säga att en hel rad ränteutgifter är levnadskostnader. Men även om det är osympatiskt, tror jag det är mycket svårt att komma åt det. Om en företagare eller enskild person upptar ett lån på sin fabrik, på sina maskiner, redskap eller inventarier är det väl uppenbart att räntorna på lånen måste betraktas som en kostnad som berättigar till avdrag. En annan ordning vore ju fullkomligt orättvis och orimlig. Skatt skall ju också utgå efter förmåga. Av två skattskyldiga personer med lika stora inkomster, av vilka den ene av dem inte har några räntekostnader men däremot den andre, har ju den sistnämnde uppenbarligen lägre skattekraft. Kan vi resonera bort detta faktum? På samma sätt förhåller det sig med räntor på studieskulder — avdrag för studieskuldernas amortering får man inte göra. Det ärendet har riksdagen nyligen behandlat, och jag har yrkat avslag på förslag om avdragsrätt. Om en enskild person eller förening eller ett företag äger och uthyr ett hyreshus, är det en förvärskälla som vilken annan förvärvskälla som helst. Hyrorna tas upp som inkomst, och räntorna betraktas som kostnader för intäkternas förvärvande och är avdragsgilla. Vi söker ju genom vår skattelagstiftning beskatta all avkastning, men då får samtidigt alla kostnader avdras. Fram till 1954 beskattades även egnahem på samma sätt. Alla inkomster beskattades, men egnahemsägaren fick göra avdrag för reparationskostnader och andra utgifter han hade utom om det gällde grundförbättringar, som ju innebär en kapitalökning och inte medför några kostnader i egentlig mening. Även om ingen del av huset uthyrdes ansågs egnahemsägaren ha en viss inkomst, motsvarande värdet av fri bostad efter ortens hyrespris, om han själv utnyttjade huset som bostad. Vi var emellertid överens om att denna procedur var synnerligen omständlig och krånglig för såväl egnahemsägaren som skattemyndigheterna. Den medförde en mångfald skatteprocesser, där man diskuterade hyresvärdet, reparationskostnader och förbättringskostnader. Detta irriterade både egnahemsägaren och skattemyndigheterna. I stället införde man schablontaxering som innebar att intäkterna beräknades till 3 procent av taxeringsvärdet, medan inga avdrag fick göras för kostnader. Sedan har procentsatsen sänkts till 2,5 och till 2 procent. Garantiskatten har vi försökt få bort helt och hållet. Det är kapitalvärdet i fastigheten som man beskattar. Om taxeringsvärdet höjs, satsar därför inte egnahemsägarren något mer. Principen är att det är avkastningen av det i fastigheten nedlagda kapitalet som skall beskattas. Sedan vi införde denna schablonberäkning har skatteprocesserna av detta slag praktiskt taget försvunnit. Vilka människor är det nu som detta gäller? Departementsrådet Ekman har gjort en sammanställning, som jag skall tillåta mig redogöra för, men dessförinnan skall jag säga en annan sak. Låt oss anta att en arbetare skaffar sig ett eget hem för 100000 kronor och måste låna upp hela beloppet. Han får då en räntekostnad på över 5 000 kronor. Om en rörelseidkare som har 100 000 kronor på fickan skaffar sig en fastighet, har han inga räntekostnader. Arbetaren får alltså en skattehöjning på 5 000 kronor eller en inkomstminskning på 5 000 kronor, hur man nu vill kalla det. Skall han inte ha rätt att göra avdrag för detta? Här har jag alltså en sammanställning av departementsrådet Ekman: 175 350 egna hem värda mellan 50 000 och 75 000 kronor har ett underskott på 140 miljoner kronor. De stackars människor som har denna skuldsättning på sina egna hem får alltså göra avdrag med detta belopp. Men villor på över 150 000 kronor har bara 7 miljoner kronor i skuld. Det är dock fullt naturligt, eftersom de största inkomsttagarna inte har skuld på sina fastigheter på samma sätt som de mindre. Om man slopar ränteavdragen drabbas de som har 140 miljoner kronor i skuld men inte på samma sätt de som har 7 miljoner i lån och har fastigheter värda över 150 000 kronor. Om en rörelseidkare är tvingad att låna 100000 kronor för att bygga en fastighet, vad gör han då? Enklast kan han ta ett lån på sin rörelse och då får han ju avdrag. Då har han inget lån på sin fastighet och så lurar han oss liksom i alla fall. Han har inte begått något olaglighet och han klarar sig på detta sätt. Det finns inte någon skattemyndighet som kan kontrollera detta. Men om vi över huvud taget inte tilllåter något avdrag, om vi klipper till alla — både rörelseidkare och jordbrukare -— vad händer då? Då återgår jag till vad jag sade i början av mitt anförande. Är det rättvist ur konkurrenssynpunkt? En jordbrukare som är kraftigt skuldsatt kommer naturligtvis i ett sämre läge än den som inga skulder har. Nej, jag tror inte på denna lösning. Den skulle ju skapa precis samma orättvisor mellan = låglönegruppsegnahemsägaren och höglönegruppsegnahemsägaren. Det är dessa resonemang vi har fört och det är dessa konsekvenser det blir av förändringen när det gäller avdrag för gäldränta. Men genom schablonregeln började många stora inkomsttagare och kapitalägare att köpa stora lyxvillor, eftersom det bara var 2 procents inkomstberäkning på fastigheten. Men så täppte Sträng till det hålet också. För en tid sedan höjde vi ju inkomstberäkningen för alla villor som har ett taxeringsvärde på över 100 000 kronor. Upp till 100 000 kronor är det 2 procent, från 100 000 till 200 000 kronor beskattar vi med 4 procent och över 200000 kronors taxeringsvärde beskattar vi med 8 procent. Det lönar sig knappast längre att placera några pengar i fastigheter på det sättet. Men delägare i bostadsrättsföreningar eller delägare i bostadsaktiebolag får inte avdrag för inbetalning till förening eller bolag eller för omkostnaderna. Beskattningen ligger ju på föreningen eller på fastighetsbolaget och den utgör för närvarande 3 procent. Avdrag får givetvis göras för lån i fastigheten.

Inom utskottet anser vi att det då skulle bli samma besvärligheter som rådde beträffande egna hemmen tidigare med skatteprocesser och som gjorde att vi införde schabloner. När det inte heller på längre sikt torde bli några lägre boendekostnader för dessa medlemmar i bostadsrättsförening eller fastighetsbolag har vi inte ansett att det är någon mening med att utreda frågan. Den 1 januari i år fanns enligt en utredning 8500 bostadsrättsföreningar med 450 000 lägenheter. Det är alltså en ganska stor grupp som bor i dessa lägenheter. Villabeskattningsutredningen diskuterade ingående — vi har redogjort för en del av det i betänkandet — både avdrag för gäldränta och problemet med bostadsrättsföreningarna. Men utredningen kunde inte komma fram till någon rimlig lösning. Inte heller kunde departementschefen framlägga förslag till någon sådan lösning i propositionen om villabeskattningen av de stora dyrbara villorna. Icke en enda remissinstans hade något som helst uppslag för att lösa detta problem. Det har alltså rått en allmän enighet om att en lösning inte bör sökas i en begränsning av avdragsrätten för gäldränta. Vi har som sagt inom utskottet icke kunnat finna en rimlig lösning. Hur gärna man än skulle vilja att man kunde åstadkomma en sådan, har vi med den kunskap vi har försökt skaffa oss i skattelagstiftningen och med de experter vi har haft till vårt förfogande faktiskt icke kunnat inse att det finns någon möjlighet att klara detta problem genom en ny utredning. Men det är klart att man kan göra en utredning rörande bostadsrättsföreningar, om man vill ta på sig de besvärligheter som givetvis kommer att bli följden. Herr talman! Det är detta som har gjort att vi — jag höll på att säga enhälligt, det är en enda reservant i utskottet — icke har kunnat tillstyrka en utredning, eftersom vi har kommit till det resultatet att det icke finns någon bra lösning som vi skulle vara tillfredsställda med.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

Herr talman! Herr Brandt har här faktiskt agerat som en inledare på en studieträff med mängder av olika exempel, som om det vore fråga om en träff utan något bestämt ärende. Men här gäller det faktiskt bevillningsutskottets betänkande nr 23, som alldeles speciellt tar upp bostadsrättsfrågan. Bostadsrättsinnehavaren har faktiskt en andelsrätt i radhuset. Vad som är svårigheten i konstruktionen är att den inte motsvarar taxeringsvärdet eller rättare sagt överstiger taxeringsvärdet. Det är den detaljen som måste beaktas i en utredning. I utskottets betänkande talas om nackdelar »utan att på längre sikt medföra några nämnvärt lägre boendekostnader för bostadsrättsinnehavaren». Därför avstyrker bevillningsutskottet motionen. Men faktum är att det är en avsevärd skillnad i boendekostnader, och det är inte enbart i detta avseende som bostadsrättsinnehavaren har drabbats. Han har även drabbats i samband med det nya familjebostadstillägget där bostadsrättsinnehavaren inte ens under de tre första åren, när någon amortering icke sker, får inräkna den räntekostnad som man har i boendet i samband med det kommunala bidraget i det kommunala bostadstillägget. Där har bostadsrättsinnehavaren återigen drabbats av denna oförmåga att betrakta bostadsrättsinnehavaren som alla andra boende. Vi vill alltså närma oss problemet genom att låta expertis se på saken. Jag har på ett tidigt stadium varit uppe på finansdepartementet och diskuterat frågan med herr Ekman och är väl medve ten om svårigheterna att åstadkomma en lösning, men jag trodde att vi hade till uppgift att försöka komma till rätta med svårigheter.
Herr talman! Först vill jag säga några ord till herr Brandt. Jag har många gånger stött honom när han från denna talarstol varnat för omotiverade skatteavdrag och anser att han gett uttryck för en alldeles riktig uppfattning. Samma inställning kunde emellertid i någon mån ha kommit till uttryck i det aktuella sammanhanget ty det finns, herr Brandt, stora likheter mellan de tidigare förda debatterna om omotiverade skatteavdrag och dagens diskussion om en översyn av gäldräntan. Jag blev litet överraskad över att herr Brandt engagerade sig så starkt emot motionärernas yrkanden. Han började sitt anförande med att säga att det kanske redan nästa år kommer att framläggas förslag om en ny skattelagstiftning. Tänk, herr Brandt, om det i denna skattelagstiftning finns någonting med av det som aktualiserats av de aktuella socialdemokratiska motionärerna. Då är det ju onödigt att under 1969 års riksdag försöka hitta på exempel och svårigheter som kanske är eliminerade när skatteförslaget framläggs nästa år. Herr talman! Jag skulle kanske framhålla att det tydligen är mycket lättare för mig att komma överens med herr Holmberg i denna fråga. Denne sade nämligen att han hyste en viss sympati för en av de att-satser som återfinns i reservationen. Det gällde beskattningen av bostadsrättslägenheter och egnahem. I en annan del av sitt inlägg framhöll herr Holmberg att han var mycket väl medveten om att ränteavdragen gynnar de stora inkomsttagarna.

Eftersom vi tycker att problemet är så komplicerat frågar jag mig vad som hindrar att riksdagen går med på en utredning. Hittills har ingenting framförts som talar för att frågan inte bör få en ordentlig översyn.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta polemiken mot herr Lindkvist i skattefrågan. Därvidlag har vi så diametralt motsatta uppfattningar att vi aldrig lär kunna mötas. Däremot vill jag säga några ord i anledning av punkt 2 i reservationen där det begärs utredning i syfte att åstadkomma sådan ändring av beskattningsreglerna, att innehav av bostadsrätt jämställs med innehav av småhus.

Det rör sig här om en gammal tanke som vi i moderata samlingspartiet framfört vid flera tillfällen. Utgångspunkten har varit att det är riktigare att hyresgästerna själva bereds möjligheter till personligt ägande av lägenheterna. Ett visst sådant ägande finns i och med bostadsrätterna men det är önskvärt att gå längre. Om man ser över skattereglerna — vilket i och för sig är en komplicerad sak — tror jag att man också bör se över den komplicerade bostadsrättsfrågan över huvud taget.
Herr talman! Herr Holmberg sade att beträffande skattelagstiftningen har vi så diametralt motsatta meningar att vi nog aldrig kommer att mötas. Då vill jag bara hoppas att herr Brandt, som här argumenterar efter samma linjer som herr Holmberg, mycket noga lade de orden på minnet.
« Herr talman! Jag tyckte att jag tidigare mycket klart, tydligt och övertygande redogjorde för min ståndpunkt, ech jag skall därför inte upprepa det sagda. Efter den statistik jag återgav bör det stå klart för kammarens ledamöter att problemet med gäldräntan inte kan lösas på det sätt som motionärerna tänkt sig. : Sedan vill jag understryka att bevillningsutskottet inte brukar biträda någon begäran om utredning, om utskottet räknar med att utredningen inte skulle leda till den lösning utskottet anser vara riktig, utan snarare skulle försämra vad utskottet vill åstadkomma på det område det gäller. Men om riksdagen nu beslutar om en utredning, så må det vara hänt. Och om det går att finna en lösning i stil med vad utskottet önskar, så är det bara bra, men vi tror inte på det. Vad sedan bostadsrätten beträffar förstår jag bostadsrättsföreningarnas problem därvidlag, och det är beklagligt att det finns sådana problem. Man kan naturligtvis gå tillbaka till den gamla ordningen, men inom utskottet anser vi inte att det skulle medföra någon förbättring på längre sikt eller ge lägre boendekostnader, och då är ju ändringen inte mycket värd. Herr talman! Det var bara detta jag ville tillägga. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag kan börja med att instämma med herr Brandt. På senaste tiden har vi båda varit nära nog misstänkt eniga, och jag är i detta fall av precis samma mening som herr Brandt att avdragsrätten allmänt sett bör be gränsas, ty den urholkar hela skattesystemet. Därför har jag också varit motståndare till avdragsrätt för gåvor och biträtt ett förslag om en utredning om avdragsrätten för periodiskt understöd. Jag är alltså inte nu ute i några skumma avsikter att slå vakt om avdragsrätt för människor med höga inkomster. Jag kan också säga att jag sympatiserar med syftet i de båda motionerna, men därmed räcker det. Om riksdagen biträdde motionsyrkandena tror jag detta skulle få direkt motsatta effekter mot vad motionärerna vill åstadkomma. I motionerna talas på flera ställen om de människor som »har råd att låna pengar», och det är naturligtvis en fras som slår bra. Men många människor måste låna pengar. Den statistik som herr Brandt föredrog visar ju att avdragen för villabeskattning huvudsakligen göres av människor i relativt små inkomstförhållanden, människor som måste låna pengar. Sedan tyckte jag också att herr Lindkvist i någon mån desavuerade sig själv när han kom in på avdragsrätten vid köp på avbetalningskontrakt. Kammarrättens utslag att man inte får göra avdrag för ränta vid köp av bil på avbetalning var ganska överraskande. Herr Lindkvist ömmade i det sammanhanget för dem som måste låna pengar för att köpa bil — och det måste många göra —; här var det inte tal om människor som har råd att låna pengar. Det befängda i motionärernas förslag kan belysas av ett exempel. Vi tänker oss två människor som skall bygga var sin villa av samma beskaffenhet. Den ene har förmögenhet och behöver därför inte låna så mycket. Han kan satsa av egna medel och kommer därför ganska lindrigt undan. Han får inte heller så höga bostadskostnader. Den andre däremot har inga pengar sparade utan måste låna till bygget. Han får då stora ränteutgifter och råkar alltså i ett sämre läge. Då vore det väl ändå oerhört orättvist om myndigheterna skulle bestraffa honom ytterligare därför att han inte har lyckats skaffa sig någon förmögenhet. Herr Lindkvist tog upp herr Ringabys fråga till finansministern och ondgjorde sig över herr Ringabys frågeställning. Det var emellertid synd att herr Lindkvist inte refererade vad finansministern svarade på denna fråga. Vår i många stycken förnuftige finansminister ansåg nämligen att det skulle vara fullständigt omöjligt att vare sig avskaffa eller inskränka rätten till avdrag för räntor på fastigheter. På denna punkt går det väl en spricka inom socialdemokratin, och det kan vara roligt för en företrädare för oppositionen att någon gång kunna peka på sprickbildningar som kommer i dagen inom majoritetspartiet, eftersom påståenden om sprickor så ofta görs om oss. Det finns alltså inom socialdemokratin en förnuftig riktning, där man ser på denna fråga på ett vettigt sätt, och dit hör finansministern. Jag instämmer i det mesta av vad herr Holmberg sade. Det är inte heller någon av hans opponenter bland motionärerna som har bemött herr Holmbergs uppfattning att ett avskaffande av rätten till avdrag vid beskattningen också skulle medföra att föreskrifterna om att långivaren skall beskattas för räntan måste slopas. Den som har det gott ställt och kan låna ut pengar skulle alltså slippa beskattning på sina inkomster härav, medan den stackare som behöver låna inte skulle få göra avdrag. Det är verkligen en underlig form av jämlikhet som socialdemokraterna här vill införa. Den uppfattning i jämlikhetsfrågan som här kommer till uttryck finns det anledning notera och hålla i minne. Slutligen, herr talman, vill jag säga att fru Eriksson i Stockholm verkligen går från klarhet till klarhet. Jag kan inte underlåta att erinra om debatten den sena kväll när kammaren behand lade frågan om inkassofirmornas verk: samhet, ett ärende som hade handlagts av allmänna beredningsutskottet. Vi soni var motionärer framförde i detta sammanhang ett mycket enkelt utrednings: krav, men fru Eriksson slog ifrån sig med all kraft och menade att det inté kunde biträdas därför att motionärena inte hade anvisat någon som helst väg för en lösning. Sedan dess har fru Eriksson redan vid ett tidigare tillfälle och även i dag tillstyrkt tillsättande av utredningar, som inte lämnas någon som helst vägledning för sitt arbete. Fru Eriksson har emellertid utvecklats åt rätt håll, och det är naturligtvis den enda möjliga förändringen, Jag hoppas att också allmänna beredningsutskottet i framtiden skall ha samma inställning; så att en fråga som behöver utredas också kan bli utredd. Herr talman! Förnuftet ligger enligt min mening i utskottsmajoritetens uppfattning, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det väcktes för ett par år sedan motioner med yrkande om en liknande justering av avdragsrätten som den nu aktuella. En sådan justering betraktades då här i riksdagen såsom absolut omöjlig. Bl. a. sade herr Sjöholm skulle avvisa försök i den riktningen: Sedan skatteutredningen framlagt sitt förslag genomfördes emellertid en juste: ring av avdragsrätten, som då begrän? sades till att avse belopp överstigande 2, 4, respektive 8 procent av fastighetens taxeringsvärde. Åtgärden var alltså inte så komplicerad att den inte kunde genomföras. Det framförs nu krav på att avdragsfrågan skall tas upp till prövning. Eftersom jag inte är motionär i denna fråga annat än när det gäller bostadsrätterna — contra villorna — vill jag bestämt säga ifrån att det kan bli ett mycket komplicerat ärende. Man håller på sina håll nu på att söka frigöra villor som på vissa bestämda villkor och stadgar byggts på tomträttsmark. Detta gäller inte bara villor uppförda av HSB, Riksbyggen eller liknande företag utan även av kommunerna uppförda småhus. Det har byggts en rad sådana fastigheter på tomträttsmark, för vilka reglerna om avdrag vid beskattningen — i likhet med friköpta sådana villor — helt enkelt icke gäller. Skall man nu verkligen bidraga till att frigöra dessa fastigheter genom införande av en ny regel bara för att åstadkomma förmånligare beskattningsvillkor? Ägarna av dessa fastigheter har hjälpts till en billig villa genom att den fått byggas på tomträttsmark, och de har också hjälpts genom statliga lån. Skall de alltså nu få en ytterligare fördel? Det är denna fråga som är av stor betydelse. Vi menar att det i så fall vore rättvist att bostadsrätten behandlades enligt en liknande uppläggning. Många bostadsrättshavare har dock betalat insatser på 15 000—20 000 kronor och de vill gärna i beskattningshänseende behandlas på någorlunda likartade sätt. Herr Brandt sade att rätt till avdrag för intäkternas förvärvande alltid förelegat och det skall vi slå vakt om. Det är riktigt — men även därvidlag förekommer diskutabla saker. Vi har exempelvist läst om att en mycket känd tandläkare fick göra ett avdrag på 10 000 kronor för sina s.k. »arbetskläder», medan det är mycket svårt ibland för »den vanliga människan», för att tala i samma ordalag som herr Hjalmarson, att få göra avdrag för sina arbetskläder. Finns där inte en lucka som det kan vara skäl att täppa till? Jag ber att få yrka bifall till punkt 2 i reservationen.
Herr talman! Nu slirade herr Svenning in på frågan om avdragsrätt för tandläkare som också ägnar sig åt annan verksamhet. Men denna fråga kanske inte tillhör denna debatt. Och eftersom den faller inom herr Börjessons i Falköping gebit, får vi kanske lämna den åt honom. Vad jag ville säga var att herr Svenning blandade ihop två ting. En sak — som inte har med ränteavdrag att göra — är att man genomfört en höjning av den summa som skall tas upp som inkomst av egen bostad med 2, 4 och 8 procent. Jag skall gärna erkänna att jag var motståndare därtill den gången frågan debatterades i kammaren men att jag nog nu i viss mån har tänkt om på den punkten. Som herr Brandt mycket riktigt sade slår den regeln mera rättvist. Den innebär att den som bygger en flott och förnäm villa får betala en relativt hög skatt på denna. Däremot är det farligt att börja rota i ränteavdragen, ty en ändring enligt motionärernas intentioner skulle nog hårdast drabba dem som man vill skydda. Däri ligger felet med motionerna.